Herr talman! Leif Jakobsson har frågat mig vilka initiativ jag har för avsikt att ta och vilka åtgärder jag har för avsikt att vidta utifrån Esorapportens slutsatser. Esorapporten studerar den reform som trädde i kraft den 1 januari 2006 och som genomfördes av den socialdemokratiska regeringen. Rapporten antyder att inkomstomvandling kan vara ett problem men visar inte att 3:12-reglerna orsakar en inkomstomvandling. Författarna påpekar att beräkningen av skattebortfallet är mycket osäker. De redovisade beräkningarna förutsätter nämligen att gränsbeloppen kan utnyttjas, vilket i sin tur förutsätter att företaget går med vinst. Alla regelverk måste naturligtvis ses över kontinuerligt. Det är viktigt att 3:12-reglerna inte möjliggör kringgåenden och att de uppfattas som rättvisa och rimliga. Samtidigt vill jag framhålla att reglerna fyller en viktig funktion i att understödja innovationskraft och entreprenörskap. Det pågår ett arbete med att analysera 3:12-reglerna, och jag har inte för avsikt att föregripa resultatet av detta arbete.

Herr talman! Jag får tacka för svaret. Anledningen till att jag ställt den här interpellationen är att det under årens lopp har skett en hel del ändringar i 3:12-reglerna men även i andra förutsättningar för bolagsbildning och bolag i vårt land. Alldeles uppenbart har det sammantaget gjort det alltmer lönsamt att omvandla löneinkomster till bolagsinkomster, att föra in löneinkomsterna i bolag och utnyttja de generösa skattereglerna. Som konstateras i Esorapporten är det framför allt högavlönade män som använder sig av denna möjlighet att inte betala det som är tänkt för en inkomst. Men låt mig först säga något, så att vi slipper prata om det. För oss är det självklart att det här regelverket - precis som finansministern säger infördes grunden till detta av en socialdemokratisk regering - handlar om att vi vill ha bra villkor framför allt för familjeägda och direktägda företag. Vi vet att det stabiliserar ekonomin. Vi tror att en av anledningarna till att Tyskland har klarat sig mycket bättre genom krisen än Sverige är att man har en väldigt stor andel större företag som är familjeägda, det så kallade Mittelstand. Det vill vi gärna bejaka. Men de förändringar som regeringen har gjort har uppenbart inneburit att det har blivit mycket lönsammare att göra om sitt jobb till ett bolag, och omvandlingen har ökat kraftigt. Det finns ett problem med det här. Om det som är tänkt för att skapa goda villkor för riktiga företagare som jobbar med näringsverksamhet, som utvecklar sin verksamhet och som anställer fler används i syfte att sänka högavlönades inkomstskatter har vi ett problem. Och då måste vi agera. Låt mig bara ta upp några av de punkter som tas upp i Esorapporten. Det är egentligen Finansdepartementet som har beställt den. Den är bra. Det är ingen statlig utredning, men det är ett bra debattinlägg och en kunskapsinhämtning i den här frågan. Man pekar på att regeringen flera gånger har höjt garantibeloppet sedan 2006 inom 3:12-reglerna. Det minsta tillåtna aktiekapitalet har sänkts, vilket gör att det är billigare och enklare att bilda aktiebolag. Man har tagit bort revisionsplikten. F-skattereglerna har ändrats på ett sådant sätt att det inte längre förutsätts tydligt att det ska finnas mer än en uppdragsgivare, vilket gör att det är mycket enklare att omvandla sitt tidigare jobb till ett bolag i stället. Då handlar det om många högavlönade. Vi vet vissa branscher där det blir lite patetiskt att prata om fåmansföretag och mindre företag när det är flera hundra delägare och där det naturliga skulle vara att de är anställda i företaget. Men på det här sättet undviker de att betala de skatter som i alla fall jag tycker att de borde betala. I slutändan blir resonemanget att den statliga skatten och värnskatten snart är valfria för vissa yrkesgrupper, och det är en orimlig situation. Nu har det här diskuterats till och från. Jag måste säga att jag blev glad när jag hörde Anders Borg i Ekot tydligt säga att vi nu ska täppa till kryphålen och alltihop. Men det var som med alla angrepp på bankerna och löftena om att det nu ska tas krafttag. Det blir ingenting. Det här svaret är till intet förpliktande. Jag tycker att det är allvarligt. Förstår inte Anders Borg att hela systemets legitimitet håller på att försvinna om detta system, som ska gynna entreprenörskap, missbrukas så att högavlönade män slipper skatt?
Herr talman! Företagande är naturligtvis otroligt viktigt och att vi kan stimulera att företag växer. Vi har många små företag. Vi har en hel del stora, men vi behöver fler som kanske kan växa från att vara ganska små till att bli något större, för där har vi en brist. Och det skapar många nya jobb. Det är min uppfattning att man tidigare pratade om att Sverige hade ett visst antal jobb. Hade vi ungdomsarbetslöshet skulle vi förtidspensionera människor för att ungdomarna skulle få plats. Alliansregeringen har med all önskvärd tydlighet visat att det inte är så det fungerar, utan med rätt politik kan man skapa nya jobb. Det finns i dag över 200 000 som har bytt sida från utanförskap till att vara i sysselsättning. Det är en fantastiskt bra siffra också om vi ser till den lågkonjunktur som har bitit sig fast. Men jag läste så sent som i går att det förhoppningsvis är på väg åt rätt håll lite fortare än vad vi har trott. Det är mycket riktigt som Leif Jakobsson har tagit upp här, herr talman, att 3:12-reglerna gjordes om den 1 januari 2006. Sedan har det gjorts vissa justeringar, allt för att vi ska skapa de här jobben. Varför är det otroligt viktigt med de här instegsjobben? Som av en händelse fick vi en rapport från McDonalds. När det gäller det företaget har jag hört flera socialdemokrater som har ondgjort sig över att det är många ungdomar där och att den sänkta arbetsgivaravgiften för ungdomar ställer till det. De har varit väldigt ironiska när det gäller det. Jag delar inte alls den uppfattningen. Man planerar 50 nya restauranger och att det ska bli 2 000 nya medarbetare under de kommande åren. Men det finns något som är intressant. Man har frågat 200 personalchefer vad som är mest viktigt när det gäller den som kanske inte får ett jobb: Är det en extra termin på högskolan, eller är det att man arbetar på McDonalds i ett halvår? Över hälften av personalcheferna tycker att det är betydligt viktigare att man kan visa upp att man har jobbat i ett halvår och att man får referenser. 27 procent tycker att det är bättre med en extra termin. 21 procent är tveksamma. Men det är alltså en klar majoritet som visar på vikten av att man kan ha goda referenser. Det stöds också av en annan fråga: Vad tittar Sveriges personalchefer efter om de ska rekrytera personal i åldern 18-25 år? Jo, för det första handlar det om att ta ansvar. För det andra handlar det om att kommunicera med människor. För det tredje handlar det om ordningssinne och om att passa tider. För det fjärde handlar det om att arbeta i team. För det femte handlar det om service och kundkontakt. Det är lite svårt att visa detta i och med att man har pluggat och gått på olika skolor. Det här är moment 22. Ofta behöver man ett jobb för att kunna visa att man kan sköta sig och göra ett bra jobb. Herr talman! Därför är det viktigt att fortsätta med arbetet för att underlätta för företagande, att vi behåller sänkta arbetsgivaravgifter för ungdomar och liknande och att vi inte inför någon ungdomsskatt. Det är viktigt för att vi ska kunna se till att ungdomar kommer in i arbete. Den sänkta restaurangmomsen är ytterligare ett sätt att visa att det ger resultat. Det är också en verksamhet som leder till att vi får in ungdomar och även många av våra invandrare. De får i sin tur referenser och kan gå vidare på arbetsmarknaden om de så önskar.
Herr talman! Leif Jakobsson nämner Tyskland som exempel på framgångsrik ekonomisk politik. Den bedömningen delar jag. Sverige har visserligen haft en väsentligt högre tillväxt än Tyskland. Vi fick häromdagen Eurostats senaste statistik. Sverige växte under fjärde kvartalet med 1,5 procent och Tyskland med 0,4 procent. Såvitt jag kan bedöma var det tre gånger så stor tillväxt i Sverige som i Tyskland. Den intressanta frågan till Leif Jakobsson är om han tänker åka till Tyskland och uppmana folk att rösta på Angela Merkel. Det är uppenbart att den politik som Angela Merkel har fört har fungerat väl. Man har omstrukturerat arbetsmarknaden och vidtagit åtgärder som mycket påminner om det vi har gjort. Det reser frågan: Är det en politik som Leif Jakobsson stöder? Den enda regering som man vill hylla är den regering som leds av en av mina partivänner. Men låt oss ta diskussionen. Det är klart att företag är viktiga. Vi har fortsatt på 3:12-förändringarna i ett led av skatteförändringar. Tack vare jobbskatteavdrag och sänkta egenavgifter har skatterna kommit ned. Tack vare att Socialdemokraterna tog bort arvsskatten, så att man inte hade en onödig beskattning vid arvskiften, tack vare att vi har tagit bort förmögenhetsskatten och tack vare att Magdalena Andersson och Pär Nuder genomförde förändringar av 3:12-beskattningen har vi fått en bättre beskattning av företagen. Det är klart att vi ska motverka missbruk. Jag vore den första som skulle vilja lyssna på Socialdemokraternas förslag. Givet att detta är Magdalena Anderssons stora skattereform kanske det vore rimligt att Socialdemokraterna kunde utveckla vilka idéer de ser på det här området. Det är ju Socialdemokraternas skattereform - det är den och arvsskatten som var de stora förändringarna under förra mandatperioden. Det väcker frågor. Varför ska vi hållas ansvariga för förändringar som en socialdemokratisk regering har gjort? Men när vi nu ändå talar om företagen: Jag möttes i morse - eller för att vara helt ärlig såg jag den redan under natten, för jag råkar titta på nyheterna även på nätterna - av nyheten att Finland har sänkt bolagsskatten. Jutta Urpilainen, den socialdemokratiska finansministern, sänker bolagsskatten mer än i Sverige, från 24 till 20 procent. Bjarne Corydon, socialdemokratisk finansminister i Danmark, sänker bolagsskatten till 22 procent. Nu har vi stått här i kammaren i månad efter månad och debatterat den här frågan. Socialdemokraterna har på längden, ledden, tvären, höjden och bredden förklarat att sänkt bolagsskatt var den mest korkade åtgärd som budgeten innehöll. Samtidigt är den näst största intäktsposten i den socialdemokratiska budgeten att man inte går med på den sänkningen. Det är den näst största intäktsposten efter höjda ungdomsarbetsgivaravgifter. Kommer ni nu att ta avstånd från Finland och Danmark? Är det ett misstag? Hur kan det som var en så katastrofalt misslyckad krispolitik i Sverige av två socialdemokratiska finansministrar och därtill den i Finland och därtill den i Danmark anses vara den mest effektiva åtgärden? Det är den skatteförändringen som de här regeringarna genomför. Hur kan den politiken vara så dålig i Sverige när Socialdemokraterna anser att den är så bra i Danmark och Finland?
Herr talman! Jag vet inte om det faller på mig, men rubriksättningen på den här debatten är tydligen inte alldeles klar. Det rör sig om allt annat än 3:12-reglerna. Men visst, det är jätteintressant, om vi bara hade haft tillräckligt med tid. Låt mig ändå väldigt snabbt klara av några saker. Bolagsskatten hade vi en interpellationsdebatt om, finansministern. Vad jag sade var att det svenska, aggressiva uppträdandet kommer att tvinga våra nordiska grannländer att aktualisera frågan. Det är precis det som har hänt, inte minst i Danmark. Argumentet finns där! Frågan fanns inte innan Sverige sänkte bolagsskatten, men nu säger de att de måste sänka till 22 procent, eftersom Sverige är där. Det var det vi varnade för: racet mot botten. Det startade Sverige. Jag sade att det var osolidariskt och dumt, och det står jag fortfarande för i allra högsta grad. Tyvärr fick jag rätt. När det gäller Tyskland pratade jag inte om den ekonomiska politiken utan om näringsstrukturen. Det finns ett betydligt större inslag av större företag som ägs av familjer, vilket gjorde att man under finanskrisen inte hade samma press som börsföretag och kunde klara sysselsättningen mycket bättre än vad Sverige gjorde i det läget. Det var mitt argument för att vi ska ha bra 3:12-regler för riktiga företag. Men Esorapporten pratar om att en stor del av de företag som har tillkommit sedan 2006, sedan Anders Borg blev finansminister, inte har någon verksamhet. De har ingen omsättning, ingen vinst. De finns bara för att utnyttja 3:12-reglerna. Det är inte näringspolitik, utan det är skatteplanering och ingenting annat. Det är ganska fantastiskt att en finansminister som har suttit över sex inte har något ansvar för politiken eftersom beslutet förbereddes av en tidigare regering! Jag står inte här, Anders Borg, och säger att vi hela vägen, när ni gjorde de här förändringarna, visste hur det skulle bli. Vi har inte varnat tillräckligt för att de sammantagna förändringarna av 3:12-reglerna, F-skatten och det minskade aktiekapitalet kommer att leda till skatteplanering. Det är sådant man ser. Nu har Finansdepartementet genom Esorapporten uppmärksammats på att detta händer. Då har vi ett gemensamt ansvar, och då kan man inte som Anders Borg stå och säga: Vi kan inte ändra på det, för det var en socialdemokratisk regering som gjorde det. Herregud, det är snart sju år sedan! Det är det som oroar mig: bristen på att ta ansvar. Jag tycker att detta är allvarligt. Jag har fått många samtal och mejl från företagare med anledning av den debatt som vi har haft via medierna om frågan. De har sagt: Vi känner oss utpekade som något slags skatteplanerare. Det är en farlig situation. De som är riktiga företag, bedriver näringsverksamhet och bidrar till att utveckla vårt land, de ska ha de här skattereglerna. Men om vi inte tar tag i avarterna, överutnyttjandet och skatteplaneringen och ser till att sätta stopp för det, då kommer det efter hand att urholkas. Då säger Anders Borg: Eftersom det var Socialdemokraterna som för sju år sedan införde detta får ni väl lägga fram förslag på förändringar. Nej, det är regeringen som ska göra det. Men Esorapporten ger en del förslag. Ett av dem handlar om att vi saknar en ordentlig definition av vad som är aktiv näringsverksamhet. En lång rad av de företag som deklarerar för aktiv näringsverksamhet har ingen omsättning och ingen vinst. Där kunde vi börja, ifall finansministern vill ta ett förslag från oss.

Herr talman! Senast i onsdags hade vi en debatt om bolagsskatten. Jag är fascinerad över att Socialdemokraterna pratar så otroligt illa om den skattesänkningen även om de själva genomför en skattesänkning, fast inte lika mycket som vi. Vad gäller 3:12-regler är det otroligt viktigt att de är väl anpassade, så att det skapar innovationskraft och entreprenörskap. Det är naturligtvis stora risker att starta ett företag. Vi som är anställda och har ett jobb att gå till behöver inte låna upp till skorstenen för att kanske kunna starta ett företag. Det är klart att det då måste finnas goda grunder, att man ser att det finns all anledning att starta ett företaget. Man tar ju en ökad risk. Man finns i regel på en marknad där man hela tiden är utsatt för konkurrens och hela tiden måste bli bättre för att klara den. Det är väl så vi vill ha det, vad jag förstår, eftersom det leder till bättre och billigare produkter, tjänster och liknande. När det gäller entreprenörerna måste man titta lite längre. Vi kan titta på RUT, som är ett bra exempel. Här skapas det många nya företag och även arbeten. Men med tanke på den tidigare interpellationsdebatten är det fantastiskt viktigt att se det kvinnliga entreprenörskapet, som verkligen blommar tack vare att vi har sett till att ta bort skattekilar. Är det någon regering som verkligen har jobbat mot svart ekonomi är det alliansregeringen, som på olika sätt har vidtagit åtgärder och samtidigt har sett till att gynna dem som vill starta och driva företag. Jag ser väldigt ljust på framtiden. När konjunkturen vänder kommer vi verkligen att få betalt för alla åtgärder.
Herr talman! Jag måste medge att jag verkligen har sett fram emot denna debatt med Leif Jakobsson. Det har varit ett så tydligt budskap från Socialdemokraterna sedan vi lade fram budgeten, nämligen att det var meningslöst att sänka bolagsskatten. Det hade inte några positiva effekter, och det var bortslösat. Därför blev den näst största finansieringskällan i Socialdemokraternas budget att ligga kvar med en högre bolagsskatt. Det var den näst viktigaste finansieringskällan i den socialdemokratiska budgeten. Sedan dess har vi först sett socialdemokraterna i Danmark sänka bolagsskatten och nu i dag sett Socialdemokraterna i Finland sänka bolagsskatten. Nu har vi också fått höra varför de gör det. Jag måste säga att jag blev lite förvånad. När jag har lyssnat på den danska och den finländska debatten har det låtit ungefär som att det är viktigt att sänka bolagsskatten eftersom det ger bättre förutsättningar för jobb i Danmark. Det är viktigt att sänka bolagsskatten eftersom det skyddar jobb i Finland. Jag har hört argument som att man förbättrar konkurrenskraften i Danmark. Så har socialdemokraterna i Danmark formulerat sig. I Finland har man talat om att det är en pressad europeisk miljö och att det då är viktigt att man förbättrar konkurrensen. Det är viktigt, har jag förstått av socialdemokraterna i Danmark, att sänka bolagsskatten därför att det förbättrar investeringarna. Jag har förstått att ur finsk synvinkel är detta att man har ett attraktivt investeringsklimat ett av skälen till att man gör detta. Nu får jag veta att Leif Jakobsson har genomskådat alla dessa argument. De har uppenbarligen missförstått vad de själva gör. Det handlar om någon typ av skattekonkurrens. Låt mig då upprepa att det är bra för mig att Danmark och Finland följer Sverige - socialdemokrater i Finland och Danmark är uppenbarligen kloka personer - därför att det gör hela Norden starkare. Får vi starkare företagsamhet i Finland och i Danmark hjälper det oss. Då underlättar det för Sverige. Då blir Norden mer attraktivt. Det är klart att det har varit en förändring av svenskt skatteklimat som vi till stor del har genomfört under denna mandatperiod och under den förra mandatperioden. Det handlar om 3:12-regler, arvsskatten, förmögenhetsskatten och även bolagsskatten där vi har gjort det mer attraktivt och mer lönsamt att driva och äga företag och att anställa. Som av en händelse är det under dessa år som vi ser en kraftig ökning av sysselsättningen. Sverige sticker ut i ett Europa med stora bekymmer därför att sysselsättningen här har tagit fart och vuxit i snabb takt. Vi har alltså 200 000 fler anställda än vi hade 2006. Det kan möjligtvis vara så att det faktum att vi har förbättrat företagsskatteklimatet har bidragit till detta. Jag tycker att det är rätt naturligt att vi debatterar Magdalena Anderssons och Pär Nuders skatteförändringar. Socialdemokraterna försöker ofta göra gällande att vi i Alliansen, och särskilt Moderaterna, skulle vilja gynna företagare på bekostnad av andra. Men de problem som vi nu talar om uppstår därför att de förändringar som Socialdemokraterna har genomfört har slagit igenom. Jag tycker också att det är rimligt att vi lyssnar in hur Socialdemokraterna vill åtgärda detta. Vi ska gärna så småningom titta på vad som kan göras från regeringens sida i sinom tid. Men eftersom det är Socialdemokraterna som har konstruerat systemet kan det vara rimligt att vi lyssnar in hur de vill åtgärda att det missbrukas. Det måste ha varit någonting som de tänkte igenom när Magdalena Andersson och Pär Nuder utformade detta system. Givet att det är Magdalena Anderssons förslag kanske det är rimligt att tala med henne om hur vi ska städa upp efter de problem som hon har skapat.

Herr talman! Om vi ska debattera 3:12-reglerna, varför vill man då tala om allt annat? Har man så dåligt på fötterna att man försöker flytta debatten till någonting annat som inte dagens debatt handlar om? Jag debatterar gärna bolagsskatten med Anders Borg, och vi kommer säkert att få möjlighet att göra det igen. Men för mig handlar debatten nu om 3:12-reglerna. Det som gör mig så orolig är att Anders Borg över huvud taget inte kommenterar faran med att det som är ett regelverk för riktigt företagande alltmer används av höginkomsttagare, i stor utsträckning män, för att göra om sina tidigare löneinkomster till mycket lägre beskattade bolagsinkomster. I stället recenserar Anders Borg Magdalena Andersson och Pär Nuder. Jag sade tidigare mycket tydligt att det inte bara handlar om de 3:12-regler som gällde 2006. Det handlar om de 3:12-regler som har blivit allt generösare och framför allt om förändringarna av reglerna för F-skatt, där ni har ett uppdrag från riksdagen som vi väntar på sedan länge att ni ska återkomma med. Det som finansministern sade i Ekointervjun lät som att det nu ska hända någonting och att vi ska få ett resultat. I stället får jag ett svar om att det alltid pågår en översyn. Och nu säger finansministern att ni ska redovisa detta så småningom och i sinom tid. Men jag vill veta när vi kan få Finansdepartementets bedömning om överutnyttjande och inkomstförflyttning med de nuvarande 3:12-reglerna. I vilket utsträckning sker det, och hur påverkar det våra skattebaser? När får vi detta svar?

Herr talman! Det är ett nöje att få debattera företagsbeskattning med Leif Jakobsson, och jag ser fram emot många fler interpellationsdebatter där vi kan tala om bolagsskatten i Danmark och bolagsskatten i Finland och varför socialdemokraterna i Danmark och i Finland gör så radikalt annorlunda bedömningar än socialdemokraterna i Sverige. Varför är det så dumt att sänka bolagsskatten i Sverige när det uppenbarligen är den bästa, rödaste, finaste och mest genomtänkta socialdemokratiska politiken om man bara tar färjan över Öresund eller tar färjan över till Helsingfors? Det är jättekonstigt. Kan det inte vara så att detta är en bra politik och att kloka och förnuftiga människor som våra finländska och danska kolleger har landat i att just bolagsskatten är ett effektivt sätt att förbättra skatteklimatet? Det är klart att vi ska fortsätta att diskutera företagsbeskattning. Jag förstår varför Leif Jakobsson vill tala om 3:12-regler. Annars skulle vi kunna tala om ungdomsarbetsgivaravgifter och höjd moms för restaurangsektorn. Det är där som Socialdemokraternas stora förslag ligger. Låt mig ta upp 3:12-reglerna igen. Det är naturligtvis så att vi anstränger oss så gott vi kan för att städa i dessa möjligheter till skatteplanering, och vi ska återkomma med förslag. Men det vore klädsamt om Socialdemokraterna när de riktar denna kritik också konstaterade att det är socialdemokratiska skattesystem som vi debatterar. Det är alltså ett regelverk som, vid sidan av avskaffandet av arvsskatten, var den största och viktigaste förändringen av företagsskatten som Socialdemokraterna genomförde under den senaste mandatperioden då de hade regeringsmakten.